Herr talman! Denna punkt gäller en speciell grupp av människor: de som har sitt arbete på en ort men föredrar att bo kvar på en annan. Skall vi underlätta för dem eller inte? Jag tycker liksom herr Eriksson i Bäckmora att vi skall underlätta för dem. Skälen till att en del arbetstagare är sysselsatta på en plats men föredrar att bo kvar på en annan kan vara många. De kan ha ett egethem som de inte vill lämna. Barnen kan gå i skolan i hemorten och man anser att omställningsproblemen skulle bli mycket besvärande. Makan kan ha ett arbete i bostadsorten och vill ha kvar det o. s. v. Från samhällets synpunkt kan det vara av mycket stort intresse att man stannar kvar i den gamla kommunen. Stora kapitalvärden kan annars gå förlorade i glesbygderna om familjen av ekonomiska skäl tvingas att flytta med. Skattekraften på bosättningsorten sjunker och påskyndar ytterligare en icke önskvärd utveckling. Efterfrågan på bostäder i den ort där arbetet ligger kan bli för stor med köer och bostadsbrist till följd. Vi reservanter anser därför att det finns goda skäl att se efter om det är möjligt att hjälpa de människor som har tjänst eller anställning på annan ort än där de är bosatta. Vi kan gott utreda hur det skall kunna skapas generösare avdragsregler för ökade levnadsomkostnader i de fall som jag här har nämnt. Jag vill därför yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Tillgången på arbetstillfällen är högst varierande på skilda orter i vårt land. Den utflyttning som måste ske från många orter på grund av att det inte finns arbeten där har tvingat många människor att söka sig nya arbetsplatser. Trots att arbetet är förlagt till en annan ort bor emellertid många av dem ändå kvar i sin bostad på den gamla orten. De har kvar sin familj där, och det kan vara av olika skäl. Ett skäl kan vara att det är svårt att få bostad på den ort där de fått arbete. Ett annat skäl kan vara familjeförhållandena. Det kan också vara så, som tidigare sagts här, att man är bunden vid en bostad. Ytterligare ett för många människor viktigt skäl är att de trivs på den plats där de är födda och uppvuxna och att de har svårt att slita banden helt och fullt. Vad vi i motionen 11:92 har begärt är att få rimligare beskattningsregler. Vi anser att det är felaktigt att skatten skall styra människornas val av bostadsort. Skatten bör i det fallet göras mera neutral, och man bör ge människorna den valfriheten att de som vill bo kvar på sina gamla bostadsorter också skall få möjlighet till det. Det är inte fråga om annat än att det blir ett skattebortfall för staten, därest dessa avdrag, som kan anses skäliga, beviljas. Det blir väl däremot inte ett skattebortfall för kommunerna i någon större utsträckning. Kommunerna kan emellertid i rätt stor utsträckning kanske ha en direkt ekonomisk fördel av att familjerna bor kvar på den gamla orten. Den investering som måste till i en kommun i samband med ny bosättning är rätt avsevärd. Det skiljer sig naturligtvis från den ena kommunen till den andra, beroende på hur stora orterna är, men inom de större orterna är sådana investeringar av den storleksordningen att det tarvas många års skatteinkomster för att kommunerna skall kunna kompenseras för sina utgifter i samband med varje ny bosättning. Jag anser att det allra viktigaste är att dessa människor, som på grund av ändrade konjunkturer, rationaliseringar och dylikt inom vår industri måste byta arbete, inte skall tvingas att flytta. Jag anser att de bör få valfrihet och att man inte med skattevapnet så att säga skall styra dessa människor till en bostadsort som de inte önskar. Man får väl utgå ifrån att de människor som väljer att bo kvar på sin gamla bostadsort, trots att de kanske har sitt arbete långt därifrån, har särskilda bindande skäl till att de vill bo kvar. Denna valfrihet anser jag det vara skäligt — och mänskligt — att ge dem. Utskottet anför i sitt betänkande att om man rätt tillämpar de nuvarande reglerna, ger de dessa människor stora möjligheter att göra avdrag för sina ökade kostnader, och utskottet hänvisar därvid till ett utslag av regeringsrätten förra året. Men skall vi verkligen ha en skattelagstiftning som är så utformad, att man måste avvakta vad regeringsrätten säger innan man vet hur skatten kommer att slå i de olika fallen? Enligt min mening är det en motivering i allra svagaste laget när utskottet hänvisar till ett regeringsrättsutslag. Vi bör väl ändå ha en sådan skattelagstiftning att de människor som berörs inte skall behöva sväva i ovisshet om hur det kommer att bli i beskattningshänseende för dem, om de vill bo kvar på den gamla bostadsorten.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

Herr talman! Samtliga de tre talare som har talat för reservationen har använt i stort sett samma argument för att få kammarens ledamöter att så småningom rösta för reservationen — vilket jag hoppas att ni inte skall göra. De har sagt att när en industri läggs ned på grund av strukturrationalisering eller dylikt tvingas människorna att ta arbete på annan ort. Några vill då bo kvar på sin gamla bostadsort där de har egnahem, barn som studerar och en make som har förvärvsarbete. Detta är skälen till att representanter för de tre borgerliga partierna har reserverat sig. Regeringsrätt och underrätter har emellertid redan godkänt att dessa skäl att bo kvar på den tidigare bostadsorten motiverar att avdrag får göras för de ökade levnadsomkostnader som kan bli följden därav. Det är alltså klart utsagt både i gällande regler och i praxis.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

Herr talman! Vi reservanter är inte överens med utskottsmajoriteten beträffande motiveringen i denna fråga. Utskottsmajoriteten har själv i sitt utlåtande sagt att avdrag för fördyrade levnadskostnader kan medges efter prövning. Det finns ingalunda några klara regler och bestämmelser på detta område. Det är det vi tycker att vi skall ha. Här talar herr Kristenson om att han har varit med om fall, där man efter överklagande fått rätt till avdrag. Det tyder väl på att de bestämmelser som finns ändå inte är klara och entydiga utan vållar deklaranter och skattebetalare många problem och besvär. Vi anser att en arbetstagare utan att straffas av otidsenliga beskattningsregler fritt skall kunna välja bostadsort även om arbetsplatsen skulle ligga på långt avstånd, när vi ändå lever i ett samhälle där arbetsmarknaden blir allt rörligare. Jag tror att det även på detta område faktiskt tarvas ett nytänkande för att anpassa våra skattebestämmelser till den tid och de förhållanden vi 1lever i. Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.

Herr talman! Om man läser utskottsbetänkandet finner man det alldeles uppenbart att utskottsmajoriteten så att säga är välvilligt stämd till frågan om rätt för dessa människor att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Men då man hänvisar till ett regeringsrättsutslag ställer man väl alltför stora fordringar på vederbörande om man menar att de skall kunna hålla reda på en sådan sak. Tydligen har också skattemyndigheterna tolkat det på ett annat sätt. De flesta människor, som l1lever i förhållandevis små omständigheter och som råkar ut för att inte få sina avdrag godkända, har nog inte möjlighet, vilja eller kunnighet att gå så långt som till regeringsrätten med överklagande av ett beslut.

Skall vi ha en skattelagstiftning, skall den väl vara sådan att vanliga människor kan begripa den. Man skall inte behöva gå till jurister för att få den rätt tolkad.

Herr talman! Herr Larsson i Umeå säger att vanliga människor skall begripa saker och ting. Det borde ni nog tänka på vid den motionsavlämning som ni ägnar er åt i januari varje år. Om alla era motioner bifölls, skulle vi få en djungel av skatteregler, i vilken män niskorna måste försöka leta sig fram till vilka avdrag som de är berättigade till eller inte. Naturligtvis skulle då också skatteintäkterna minska, men det brukar ni aldrig ta hänsyn till. Herr Eriksson i Bäckmora säger att det inte skall behövas någon prövning för att man skall få dra av levnadskostnader i sådana här situationer. Vill ni ha verklig frihet att göra avdrag för levnadskostnader, så säg det! Säg i så fall att sådana avdrag bör godkännas för varenda löntagare i det här landet, oavsett var vederbörande bor. Eller skall avståndet mellan bostad och arbetsplats vara 100 meter, en kilometer, två mil eller tio mil? Vart vill ni komma? Skall det vara verklig valfrihet, så skall samma bestämmelser gälla för alla löntagare i detta land. Först då, herr Eriksson, blir det verklig valfrihet. Ni säger att det funnits något regeringsrättsutslag i dessa frågor och att praxis sedan blivit den och den. Ja, även efter prövning och beslut i de lägre instanserna — skall vi kalla dem lägre skattedomstolar — uppstår det en praxis som taxeringsnämnderna kan rätta sig efter, och man håller nu på att anpassa taxeringsarbetet efter de förändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden. Detta visar redan erfarenheterna av arbetet i taxeringsnämnderna.

Herr talman! Jag tycker att det var ett mycket svagt försvar herr Kristenson presterade för den oklarhet som han ville behålla i skattelagstiftningen, då han bara hänvisade till de motioner i andra skattefrågor som vi eventuellt har väckt vid detta års riksdag.
Herr talman! Jag vill bara till herr Larsson i Umeå säga att försvaret alltid står i relation till styrkan i anfallet. i skrivelse till Kungl. Maj:t begära skyndsam utredning av frågan om en allmän öppen resultatutjämning genom en kontometod.

Herr talman! Svensk skatterätt erkänner principen om beskattningsårets okränkbarhet. Det är klart att detta skapar vissa problem. För några år sedan antogs en förordning om rätt till förlustutjämning. Vi har i våra motioner föreslagit vissa ändringar i denna förordning. Vidare har vi, liksom 1957 års skatteutredning, föreslagit införande av progressionsutjämning. Genom progressiviteten i den statliga inkomstskatten drabbas en inkomsttagare med ojämna inkomster av högre skatt än en i skattehänseende på längre sikt likställd inkomsttagare med jämna inkomster. Det är detta problem vi har tagit upp i motionerna och fullföljt i reservationerna. Vidare förekommer en del motioner som tar upp kravet på vissa avsättningar till återställningsfonder. Det är de problem som uppstår när man gör intrång i naturen för att utvinna vissa naturtillgångar. Det kan gälla t.ex. gruvdrift eller grustäkt. Det borde vara rimligt att man under den tid utvinningen pågår får göra de avsättningar som erfordras för att återställa marken i dess ursprungliga skick. Herr talman! För vinnande av tid hänvisar jag för övrigt till den motivering som finns i motionerna och yrkar bifall till reservationerna.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 10 behandlas ett flertal motioner med yrkanden om utredning av frågan om införande av rätt till resultatutjämning vid beskattningen genom användande av kontometoden. Det är en fråga som har varit föremål för riksdagens behandling vid tidigare tillfällen och jag skall därför fatta mig kort. För stora delar av näringslivet, framför allt för de mindre företagarna och jordbrukarna, skulle ett införande av kontometoden vara av stor betydelse, inte minst i tider när konjunkturerna växlar. För jordbrukarna som i så hög grad är beroende av väderleksförhållandena skulle kontometoden vara ett utmärkt komplement till skördeskadeförsäkringen. Fysiska personer och mindre företagare är enligt nuvarande skattelagstiftning utestängda från möjligheten att avsätta medel till investeringsfonder. För dem skulle ett införande av kontometoden vara av stor betydelse samtidigt som det skulle bidra till en likställighet för olika grupper vid beskattningen.

Med detta uttalande skulle vi kunna förvänta att utskottsmajoriteten skulle biträda ett utredningsyrkande. Så har inte skett. Förra året hänvisade utskottsmajoriteten till företagsskatteutredningen. Denna utredning avslutade i höstas sitt arbete. Det är därför vi återkommer, och det är därför som vi yrkar att frågan om införande av rätt till resultatutjämning vid beskattningen genom användande av kontometod skall bli föremål för utredning. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer som fogats till bevillningsutskottets betänkande nr 10.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås och herr Josefson i Arrie har redan sagt en del om reservationerna. Det viktiga är alltså att få bort flera av de orättvisor som följer med principen om skatteårets slutenhet. Jag yrkar bifall till reservationerna.

Herr talman! Det som berörs i det här betänkandet har vi diskuterat varje år sedan 1960, och därför får ingen ta illa upp om jag hoppar över allt som står i betänkandet och i stället talar om renskötseln. Jag har nämligen här grunder för taxering av inkomst av renskötsel inom de s.k. koncessionsområdena vid 1969 års taxering, och den saken berörs i motioner och även i en reservation. Länsstyrelsen i Norrbotten uttalar att inkomsten av renskötsel skall taxeras såsom inkomst av rörelse.

Detta är alltså vad en renägare beräknas få i nettoinkomst per ren. Den som har mindre än fem renar påförs ingen taxering. Bruttoinkomsten beräknas även i detta fall efter totala antalet renar.

I den mån kostnaderna för nödvändiga resor för arbetets utförande är av sådan storlek att avdrag härför icke anses kunna inrymmas under avdragsprocenten för allmänna omkostnader, må efter prövning av taxeringsnämnden i varje enskilt fall särskilt avdrag för sådana resor åtnjutas med skäligt belopp. Slutligen får i vederbörlig ordning avdragas kontanta löner och värdet av kost för anställt biträde i renskötseln. Herr talman! Jag anser att detta är det enda nya vi har att behandla i det här ärendet. Det övriga har jag talat om tidigare varje år. Jag nöjer mig nu med vad jag nyss sagt och yrkar bifall till utskottets betänkande. Jag anser nämligen att renskötarna genom de här bestämmelserna ändå har så pass hyggliga vill kor ait vad utskottet framhåller måste anses vara riktigt.
Herr talman! Herr Brandt tar här upp en av de motioner som väckts. I reservationen har motionerna sammanförts och ett yrkande ställts om utredning av frågan om en allmän öppen resultatutjämning genom införande av kontometoden. Jag skall inte ta upp någon debatt här om de olika motionerna. Det förefaller mig onödigt med hänsyn till det yrkande som vi har ställt. Det skulle också bara förlänga debatten alltför mycket. Men jag vill gärna betona vad jag sade i mitt tidigare inlägg, nämligen att utskottsmajoriteten varje år har uttalat att man har en positiv syn på att skapa en utjämning härvidlag. Man säger att det ur rättvisesynpunkt skulle vara värdefullt. Då skulle man också, tycker jag, kunna biträda ett förslag om att begära en utredning om detta. Jag tror att även herr Brandt är medveten om att det skulle ha betydelse för stora delar av näringslivet och då framför allt för de mindre företagarna. Jag nämnde här jordbrukarna som på grund av väderleksförhållandena får olika skörderesultat och därmed olika inkomster.
Herr talman! Vi anser att detta är en central del i denna lagstiftning. Man kan här inte rycka ut en sak och införa den, utan man måste då också gå in på inventarieavskrivningar, varulagervärderingar o.s.v. och ta hela problemet i stort. Det går inte att lösa detta separat, menar vi, och det tror jag att man också måste förstå.

Herr talman! Jag vill här bara säga några ord om motionerna I:331 och II: 378. Vad som där förs fram är som herr Brandt sade inget nytt, det har varit uppe förut. Men jag kan ändå inte underlåta att peka på det som jag anser berättigat i motionerna. Vi har i dag i ett annat sammanhang diskuterat olikheten mellan yrkesfiskarna i vårt land och yrkesfiskarna i vårt grannland Norge, och även i denna fråga kommer den stora skillnaden fram. I Norge har man det på det sätt som vi motionärer begär att få det i Sverige. Man får lov att sätta av pengar från ett års vinst till en resultatutjämningsfond, pengar som sedan kan tas fram under år med sämre inkomster och som då kan läggas till inkomsten under dessa sämre år och beskattas i vanlig ordning. Jag vågar säga att om de motioner som under senare år framlagts i denna fråga hade bifallits av riksdagen, så hade utan tvekan en del av de svårigheter, som yrkesfiskarkåren brottas med, inte behövt vara så besvärliga som de nu är. Då hade det funnits kapital tillgängligt, vilket man kunnat plocka fram och använda. Vad man vill i en motion som denna är likställighet med t.ex. en redare som äger många båtar. En redare har möjlighet att om det går bra med några båtar och dåligt med andra få en resultatutjämning över hela sitt rederi. Här i vårt land äger ju den enskilde fiskaren båten. Därför skulle ett arrangemang som det nu föreslagna göra att fiskaren i tid i stället får samma effekt. Det kan måhända invändas att fiskarna inte gör några vinster nu. Det är riktigt. De har all möda i världen att klara sig. Men vi hoppas kunna åstadkomma bättre förhållanden för dem genom de gemensamma ansträngningar som nu sker på olika sätt och bl.a. — som nämnts tidigare i dag — genom den proposition som lades fram i går och som syftar att hjälpa fiskarna ut ur den kris som de befinner sig i. Vi hoppas att yrkesfisket härigenom skall komma ur den dalgång som det nu befinner sig i. I en sådan bättre situation framöver kan vi med en resultat utjämningsfond skapa förutsättningar för att fiskarna inte skall komma i liknande knipa i kommande tider som under de tre senaste åren med de försämrade inkomster de då haft. Med tanke på att klockan är rätt mycket skall jag begränsa mig till detta och yrkar bifall till reservation III i denna fråga.

Herr talman! Med tanke på den myc ket sena tidpunkten skall jag fatta mig kort när jag nu begär ordet för att lämna några förklarande kompletteringar till den motion som avstyrkts av bankoutskottet. Man kan utan vidare konstatera att bankoutskottets skrivning är mycket positiv. Utskottet framhåller att det tidigare understrukit önskvärdheten av en kontinuerlig, mångsidig och initierad information om riksdagens insats i den politiska beslutsprocessen. Utskottet skriver vidare att riksdagen bör eftersträva en väsentligt förbättrad kontakt med och information till allmänheten. Efter dessa båda uttalanden skulle man kunna vänta sig att utskottet hade velat tillstyrka motionerna, men så är nu inte fallet, utan utskottet hemställer om avslag på dem. Detta tror jag till övervägande del beror på att man förblandar de förevarande motionerna om en riksdagens informationstjänst med motioner om anställande av en pressombudsman för riksdagen, vilka väckts tidigare år. Årets motion syftar inte alls till att förbättra förhållandet mellan riksdagen och dess ledamöter å ena sidan och härvarande representanter för press, radio och TV å andra sidan. Man har sagt mig — och jag är övertygad om att det verkligen är så — att det förhållandet är gott som det är. Vad motionen syftar till är att aktivera riksdagen genom denna informationstjänst och förbättra förhållandet till allmänheten, vilket på senare år har blivit utsatt för en obehaglig nedvärdering. Ingen ledamot här torde sväva i tvivelsmål om att denna nedvärdering av riksdagens anseende såsom demokratisk institution har en skadlig inverkan på allmänhetens uppfattning om demokratin i landet. Eftersom vi nästa år skall välja den nya enkammarriksdagen har vi nu en särskild och naturlig anledning att aktivt befrämja en ökad förståelse hos all mänheten för riksdagens sätt att arbeta — denna institution och dess värde. Jag har velat framhålla detta och hoppas att tillfredsställande åtgärder kommer att vidtas under det kommande året. Skulle inte det ske, framlägges säkerligen till nästa års riksdag ånyo en motion i denna sak och i samma anda som denna. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! I fjolårets försvarsdebatt framfördes — jag tror det var av herr Eliasson i Sundborn — den meningen att bättre ekonomiska förhållanden skulle stimlera de värnpliktiga i deras verksamhet och öka deras känsla av trivsel. Det är en synpunkt på de värnpliktigas sociala och ekonomiska förhållanden. I motionsparet I: 789 och 11: 453 har vi lagt tonvikten på den ekonomiska situation som de värnpliktigas familjer råkar i när familjeförsörjaren fullgör sin värnplikt. Liksom i fjolårets utlåtande över en liknande motion hänvisar andra lagutskottet till att avsikten med familjebidraget inte är att kompensera det inkomstbortfall som en värnpliktig åsamkas under den tid han gör sin militärtjänst. Vårt yrkande om höjd familjepenning till 15 kronor för hustru och 10 kronor för barn är verkligen inte tänkt som någon ersättning för förlorad inkomst, om nu utskottet tror det, utan vi ser det som ett steg mot vad vi anser vara rimligt, nämligen att de värnpliktigas familjer inte skall behöva komma i ett sämre ekonomiskt läge under den tid mannen gör sin värnplikt. Att ekonomin försämras för dessa faniljer är ingen nyhet. Det förhållandet illustreras mycket bra i en skrivelse från Järfälla socialnämnd till samtliga riksdagsgrupper i början på detta år. I den skrivelsen görs en jämförelse mellan familjebidragen och de i Järfälla gällande socialhjälpsnormerna. Jämförelsen visar att de förra endast obetydligt överstiger socialhjälpsstandard. Tar man då i beaktande att familjer med socialhjälp ofta får andra bidrag till olika kostnader, framgår det — som socialnämnden i Järfälla också framhåller — att de värnpliktigas familjer kan komma i ett sämre läge, ekonomiskt sett, än en familj med socialhjälp. Av denna skrivelse från Järfälla framgår också att man där funnit anledning lämna extra bidrag till värnpliktigas familjer, där hustrun inte har arbetsinkomst. Det förhållandet anser socialnämnden oriktigt, och i den bedömningen instämmer vi motionärer. SSU:s värnpliktsriksdagar har också behandlat dessa ekonomiska frågor och påvisat att familjebidragen måste höjas med tanke på att allt fler värnpliktiga har försörjningsplikt. SSU motiverar sitt förslag om höjt barntillägg med: att många värnpliktiga som dömts att utbetala underhållsbidrag tvingas skuldsätta sig om de inte har sparkapital att ta av. Dessa synpunkter från den grupp som frågorna närmast rör borde utskottet ha tagit större hänsyn till. Vårt förslag att bostadsbidraget skall fastställas att i princip täcka hela hyresbeloppet, om den värnpliktige är huvudsaklig familjeförsörjare, avvisas med motiveringen att en sådan åtgärd inte skulle vara förenlig med målsättningen att en värnpliktigs anhörig skall garanteras skäligt uppehälle under värnpliktstiden.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

Herr talman! Vi har i utskottet behandlat de synpunkter som fru Marklund nyss redovisade. är familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag, sjukbidrag och begravningsbidrag. Bidragen utgår i princip efter behovsprövning. Samtliga bidrag utom näringsbidragen är undantagna från beskattning. Maximibeloppen har höjts vid ett flertal tillfällen, senast den 1 juli 1967 då de uppräknades med 30 procent. Avsikten med familjebidraget är ju inte att kompensera det inkomstbortfall som den värnpliktige i regel får vidkännas i samband med militärtjänstgöring. Målsättningen är att garantera ett skäligt uppehälle åt de anhöriga, vilka för sin försörjning är beroende av den värnpliktige. Motionsyrkanden av samma slag som de nu behandlade avslogs av riksdagen föregående år. Man har nu vid utskottsbehandlingen inte kunnat ändra sitt ställningstagande och inte kunnat komma fram till att sådan ökning av levnadskostnaderna skett som enligt hittillsvarande praxis har ansetts motivera en uppräkning av förmånerna. Med hänsyn härtill avstyrker utskottet bifall till motionerna, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Fru Håvik upprepar här vad som redan har sagts i utskottsutlåtandet. Dessa bidrag är inte tänkta som kompensation för inkomstbortfallet. Vårt motionsyrkande har heller inte avsett detta.

I vilket fall som helst bör de värnpliktigas familjer hållas ekonomiskt skadeslösa under den tid militärtjänstgöringen pågår.

Herr talman! Timmen är sen, herr talman, och jag skall inte trötta kammarens ledamöter längre. Jag vill bara understryka att utskottet är enigt, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I vår motion II: 390 påyrkar vi även i år dels förslag till lagstiftning om obligatoriskt uppsägningsskydd vid avskedanden, dels utredning av frågan om att genom lagfäst skydd ge de äldre och de handikappade tryggad arbetsanställning. Andra lagutskottet har i föreliggande utlåtande nr 14, liksom i fjol, sagt att utskottet har all förståelse för de syften som ligger bakom dessa yrkanden, nämligen att skapa tryggare anställningsförhållanden och då särskilt för sådan arbetskraft som har speciella svårigheter att få nya arbeten. Men — och nu kommer det obligatoriska »men» — man anser inte utan vidare att lagstiftning skulle vara den effektivaste metoden att lösa ifrågavarande problem. Givetvis kan en lagstiftning i detta syfte utformas på olika sätt. Enligt min mening borde en lagstiftad samverkan mellan arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsgivare vara en lämplig form, varvid t.ex. kunde stadgas att ingen arbetare får avskedas förrän arbetsmarknadsstyrelsen lyckats skaffa fram ett nytt ar bete åt vederbörande. I nödsituationer såsom vid t.ex. större driftnedläggelser skall det finnas reservarbeten, och dessa skall betalas med tidigare utgående lön till dem som drabbas av sådana företeelser. Jag vet att det redan förekommer en viss samordning av detta slag, men jag anser att den är för löslig och otillräcklig. Man borde i alla fall pröva, om man inte kunde åstadkomma bättre trygghet med lagstiftning; annars kommer detta trygghetsproblem aldrig att bli löst i vårt nuvarande samhälle.

När det nu är så att rätten till arbete inte kan garanteras i det samhälle vi lever i, måste det i alla fall vara rimligt att anställningsvillkoren för alla löntagare förbättras, så att ingen arbetare kan ställas utan inkomst med bara ett kort varsel. Dessutom — och det är inte minst viktigt i dag, då det talas så mycket om jämlikhet i alla olika sammanhang — ser vi detta olösta problem som en stor brist i den jämlikhet, som alla säger sig eftersträva. Det handlar här om en orättfärdig behandling av löntagare. På tjänstemannasidan exempelvis har man i många fall uppsägningstider på ett halvår eller mer, medan arbetaren i bästa fall får gå med några veckors varsel. Till sist i korthet några ord om det andra yrkandet i vår motion, som gäller de äldre och de handikappade. Svårigheterna för dem på dagens arbetsmarknad är oerhörda och behöver väl inte illustreras genom ett långt anförande. De behöver inte heller utredas mera, utan i dag krävs här handling — och snabb handling. Ingen kan väl undgå att varje dag genom dagspressen eller på annat vis konfronteras med de svåra problem dessa människor ställs inför. Vi måste därför på ett mycket bättre sätt förstå vidden av dessa svårigheter. Det minsta man kan begära av oss är enligt min mening att vi åtminstone beslutar att utreda frågan om hur vi genom ett lagfäst skydd kan ge dessa äldre och handikappade en tryggare arbetsanställning. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionen II: 390.

Herr talman! Det är mycket riktigt att man kan hjälpa de handikappade genom den halvskyddade och skyddade verksamhet som förekommer. Jag såg emellertid en uppgift häromdagen om att det skulle behövas ytterligare 90 000 platser, och då tycker jag att det går väl långsamt med den hjälpen. Men det hör ju inte till det här ärendet att anslå mera pengar, utan den frågan kommer upp vid annat tillfälle. Herr Göransson åberopade vad statsrådet Geijer sade i förra årets debatt, något som också finns omnämnt i utskottsutlåtandet, och herr Göransson har givetvis alldeles rätt i ett avseende. Jag tycker också att det är bra att regeringen skall följa frågan, men jag undrar hur bedrövligt det skall behöva bli, innan regeringen anser sig böra vidta någon åtgärd i positiv riktning. Visserligen har konjunkturerna svängt något på senaste tiden, men det återstår så mycket att göra och man vill hänskjuta alltför många frågor till avtalsområdet. Jag frågar därför på nytt: Hur illa skall det vara ställt i landet innan regeringen vill vidta de åtgärder som statsrådet Geijer antydde förra året?

Herr talman! På grund av den sena timmen skall jag inte göra några längre kommentarer beträffande motionsparet 1: 774 och II: 897. Det kan också nära nog räcka med att hänvisa till vad som här anförts. Det gäller att med alla medel skapa trygghet för de människor som kan riskera att på kort tid bli av med sin anställning — inte minst för den äldre arbetskraften och de handikappade.

Detta är väl ett bevis på att ett riskmoment av stora mått föreligger och att det behövs ytterligare åtgärder i syfte att garantera dessa människor arbete och trygghet. Under valrörelsen förra året var trygghetsfrågorna ett av de stora debattämnena. De åtgärder som föreslås i motionsparet skulle utan tvivel innebära att man åtminstone till viss del kunde fullfölja vad som då diskuterades.

Men ännu har några åtgärder inte vidtagits, trots att det under senare tid förekommit fall där de frivilliga överenskommelserna inte fungerat på rätt sätt. Har trygghetsdebatten från valrörelsen glömts bort? Nu är det emellertid inte bara organisationerna som berörs av denna fråga. Även kommunerna, som skall planera för bostadsförsörjning, serviceanläggningar o. s. v., har intressen att bevaka i detta avseende. För kommunerna har näringslivets utveckling i bygderna stor betydelse, men genom att bl.a. varseltiden många gånger är så kort, får kommunerna inte möjlighet att vidta nödvändiga dispositioner för att bereda friställda ny sysselsättning. Den äldre arbetskraften och de handikappade är som sagt särskilt illa utsatta. Jag anser det vara vår plikt att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa deras trygghet. Det går inte att vänta med en utredning till den dag då läget kräver att det vidtas åtgärder. Då måste hela apparaten vara klar, och ingenting får brista i planeringen. Utredningen måste göras i så god tid att den enskildes trygghet säkerställs. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till de likalydande motionerna I: 774 och II: 897.

Herr talman! De motioner som behandlas i föreliggande utlåtande från andra lagutskottet tar upp frågan om de anvisningar som utfärdats för tilllämpning av bestämmelserna för gudstjänst eller korum i militärtjänst. Motionärerna opponerar sig mot att en passus i de före den 12 juni 1968 gällande anvisningarna har strukits. I de tidigare anvisningarna från maj 1966 angavs förutom särskilda skäl — som uppräknades även att korum skulle få anordnas på tjänstetid efter det att personal gjort framställning härom. Visst skall deltagande i korum vara helt frivilligt — därom är vi väl alla överens. En annan ordning skulle ju strida mot religionsfriheten som vi givetvis vill slå vakt om. Men samtidigt tycker vi reservanter, som stött motionerna, att förhållandevis liberala regler bör gälla även för rätten att anordna korum i tjänsten. Vi anser att enligt demokratiska principer korum bör kunna anordnas i tjänsten inte bara i speciella fall, utan också då de värnpliktiga vid ett förband begär det. För mig personligen ligger det något stötande i nuvarande ordning. Låt mig bara ta ett enda exempel från de speciella fall som uppräknas i anvisningarna för att korum skall få anordnas på tjänstetid. Jag tänker bl.a. på att det får ske under beredskapsoch krigstillstånd. Alltså, när fara är för handen, då anses det lämpligt att samlas till andakt. Men, herr talman, det finns gudskelov ännu människor i vårt svenska samhälle som har en tro som är djupare förankrad än att de enbart i nödsituationer söker styrka och hjälp utöver den egna förmågan. Militärtjänsten är påfrestande i åtskilliga avseenden för många värnpliktiga. Det läggs väl därför ned ganska stor omsorg numera på personalvården, och korum hör också in i det sammanhanget. Andra sådana personalvårdande moment, sägs i mo tionen, får inpassas på tjänstetid — bara inte andakten. När vi hör ordet »korum» kanske många har en minnesbild från fordomdags av ett regemente som stod uppställt på regementsgården och med prästen framför rytande ett evangelium. Men, herr talman, den bilden hör som sagt till minnenas värld. Herr Werner som motionär kan säkerligen med sin rika erfarenhet tala om att korum numera är en gudstjänst alldeles lik den som förrättas i våra kyrkor. Visst kan man resonera som utskottsmajoriteten gör att vid sådana förband där intresse för korum finns från de värnpliktigas sida kan det önskemålet i större utsträckning tillgodoses på fritid genom medverkan av regementspastor. Men just ur demokratisk synvinkel — och jag tillåter mig upprepa vad jag nyss sade — finner vi reservanter det berättigat att korum också skall kunna anordnas i tjänsten inte bara i de speciella fall som anges i anvisningarna utan även då de värnpliktiga vid ett förband begär det. Jag är förvånad över utskottsmajoritetens enligt min mening bristande generositet inte bara mot de värnpliktiga utan också mot regementspastorn, i det att man så att säga begränsar dennes möjlighet att utöva sin människovård. Denna min förvåning blir kanske ännu större när jag tänker på försvarsministerns uttalande vid värnpliktsriksdagen den 26 februari, som jag läste om i tidningarna. Han lovade att värnpliktsriksdagen från och med nästa år skall anordnas i statlig regi, och han lovade stora reformer för de värnpliktiga. Men vad som är intressant i samband med den fråga som vi nu diskuterar är, att politiska debatter och diskussioner åtminstone till någon del kan väntas få ske på tjänstetid. Om politiska aktiviteter får utövas på tjänstetid, då frågar man sig självfallet, varför inte en andaktsstund skall kun na förläggas till tjänstetid, därest det nu är så att en stor del av de värnpliktiga vid ett förband uttrycker ett sådant önskemål. Herr talman! Med vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till andra lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker det är en mycket underlig redovisning av detta ärende som föreligger. Här redogöres för allt möjligt som rör korum.

Det återges ingenting mer än yrkandet. Man redovisar inte motiven för yrkandet eller motionärernas argumentering, som ju är så förnämlig att den på något sätt borde kommit till uttryck. Motionärerna yrkar ingalunda någon ändring i tjänstgöringsreglementet för krigsmakten 12:9. Som fröken Wetterström sade har man nu strukit den bestämmelse som gav möjlighet att ordna korum därest truppen anhöll därom. Det var ett av de särskilda skäl som tidigare kunde åberopas men som ströks i juli månad i fjol. Detta finner vi både odemokratiskt och stridande mot religionsfrihetsprincipen. Religionsfriheten skall ju ge medborgarna full frihet att utöva sin religion, och om en majoritet på ett förband begär den personalvård som den militära själavården utgör, är det rimligt att den får sina behov i det fallet tillgodosedda. Varför har då den här bestämmel sen utgått? Utskottet hänvisar till statsrådet Anderssons ord att bestämmelsen har kommit att tolkas på många olika sätt, av vilka en del enligt vad försvarsstaben framhållit »knappast kunde anses stå i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts bestämmelser och bakgrunden till dessa». Detta är verkligen mycket diffust uttryckt. Har bestämmelsen blivit föremål för någon misstolkning, kunde man ju göra den klarare i stället för att stryka den. Var det måhända så att på grund av bestämmelsen framgången var alltför stor? På många regementen har ju soldaterna begärt att få korum. Vi redovisar i motionen det förhållande som inträffade i Kristianstad, när 537 av 600 värnpliktiga skriftligen anhöll om korum. Jag har själv en del liknande erfarenheter under min tid som regementspräst i Malmö. Vi fick varje år uppleva att soldaterna inte bara kom till korum utan också att 70 å 80 procent av dem gick till nattvarden. Jag tänkte ofta när jag betjänade dessa unga människor, att man skulle innanför altarrunden ha haft hela andra kammaren, så att ledamöterna kunnat se rakt in i dessa unga människors ögon. Det var inte fråga om någon hypnos, eller om kommendering och slentrian, utan om människor i enskild ställning. De var inte Guds bästa barn, men just därför kände de också anledning att ta emot den syndernas förlåtelse som sakramenten skänker. Det finns också andra exempel. Tag Hässleholm, där man redovisar att i korum deltog sammanlagt 548 man, medan 37 valde annan sysselsättning. Soldaterna har haft sin fria vilja att antingen delta i gudstjänsten eller ägna sig åt något föredrag eller någon film. De har varken behövt anmäla sig till det ena eller det andra, utan bara gått till de skilda lokalerna. Det är beklagligt att just den kristna själavården och religiösa verksamheten skall sitta så trångt. Det finns ju så många andra personalvårdande moment som inte är föremål för någon sådan diskussion. Det gäller t.ex. föredrag om narkotikaoch alkobolproblem, om staden och bygden, utrikespolitiska frågor, den personliga hygienen 0. s. v. Varför skulle inte också den militära själavården få komma till uttryck på tjänstetid när personalen så begär? Det är beklämmande att en truppcehef t.ex. kan tillåta 10—15 minuters rökpaus men att han inte kan tillåta en andaktsstund under motsvarande tid. Jag påstår att det är fler som uppskattar Guds ord än tobaken. Detta har vi också framfört i vår motion. Man säger att en andaktsstund inkräktar på den militära utbildningen. Korum är emellertid förlagt till den sista veckotimman på lördagen, då det ingalunda förekommer någon exercis eller fälttjänst utan s.k. inre tjänst, då det gäller att putsa skorna och sköta persedelvården. Fröken Wetterström nämnde också att under beredskap och i krig är det fritt fram för fältkyrkan och prästen. Jag finner det vara en egendomlig ordning som måste ge en snedvriden syn, att prästen kommer just när krig är för handen. Då först rycker han in. Det blir precis i stil med flickan som tillfrågades i skolan om vad prästen sysslade med och som då svarade: »Han begraver folk.» Det kommer alltså att bidra till en dyster inställningen till kyrkan och dess verksamhet. Också det måste bidra till den falska uppfattningen, att fältkyrkan har till uppgift att stärka stridsmoralen. Så är det ju ingalunda. Jag har ett brev från överste Thomé i Kristianstad och jag vill, herr talman, citera slutklämmen i det. Han anser ati ändringen är olycklig och skriver: »Det vore värdefullt, om korum fortfarande kunde få anordnas under tjänstetid enligt de grunder som tidigare gällde. Den ökade kontakt, som regementspastorn härvid får med de värn pliktiga, är fördelaktig. Regementspastorn blir känd till fromma för enskild rådgivning i andliga frågor m.m. En god och omfattande kontakt i fred med regementspastorn skapar ett gott utgångsläge för motsvarande kontakter vid mobilisering och krig.» Jag anser att vi borde kunna slå vakt om valfriheten. Vilken inställning vi än har i religiösa frågor måste vi väl ändå vara överens om att den kristna själavården och gemenskapen är en utomordentlig miljöfaktor.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

Herr talman! Jag vill säga herr Göransson att jag är medveten om att det finns andra särskilda skäl än dem som vi talar om i kväll.

Man kan verkligen fråga sig, om det inte behövs lika mycket själavård i fred som i krig. Det är lätt nog att förlora sin själ. Jag tycker alltså att man i demokratins namn skulle kunna gå ungdomarna till mötes på denna punkt. Man går ju ungdomen i dag till mötes i så många andra avseenden.

Herr talman! Herr Göransson fällde det värdeomdömet — om jag förstod honom rätt — att han för sin del anser att politiska debatter och diskussioner på tjänstetid i det militära har en större och väsentligare uppgift att fylla än religionsutövning på tjänstetid. Herr Göransson talar om att tjänstetiden skall utnyttjas effektivt men samtidigt är han beredd att förlägga politiska debatter till tjänstetid, medan det däremot inte skulle finnas någon tid till förfogande för en andaktsstund. Det är sannerligen inkonsekvent!

Herr talman! Om jag får sticka emellan innan herr Göransson svarar på fröken Wetterströms förträffliga inlägg, så vill jag säga några ord om att utnyttja fritiden. Det är klart att vi kan göra det — och måste göra det också — men herr Göransson vet mycket väl att det är svårt. Två kvällar i veckan är upptagna av kvällstjänst, och övriga kvällar behöver den värnpliktige oftast för annat. Därtill kommer att fritiden i det militära på något sätt är sakrosankt och man blir tvungen att förlägga korum till lördag eftermiddag efter arbetsveckans slut. Men som alla vet står de värnpliktiga då på språng för att hinna med bussar och tåg till hembygden, och det är mycket orealistiskt att tro att man då skulle kunna fånga upp dem. Det är inte heller bara kyrkan som har svårigheter i detta sammanhang. Jag kan nämna att kulturnämnden i en regementsstad i Skåne under sportlovsveckan inbjöd till ett kulturprogram avpassat för värnpliktiga. Man delade ut 1100 inbjudningar och det kom sex man. Men, herr Göransson, detta är för mig egentligen inte en fråga om förläggningen av korum till fritid eller ej utan en fråga om demokrati. Vad det gäller är huruvida man skall respektera en stor majoritets önskan på denna punkt eller inte skall göra det.

Herr talman!

Också herr Werner var något litet inne på denna fråga när han bl.a. nämnde kvällstjänstgöringen. Det är ett verkligt problem att få kvällar och tider över huvud taget att räcka till när man skall snickra ihop ett program för ett regemente. De värnpliktiga har kvällstjänst en eller två kvällar i veckan. Det förekommer en mycket omfattande fritidsundervisning för de värnpliktiga på regementena; den bedrivs också en eller två kvällar i veckan. Vidare förekommer det idrottsutövning, t.ex. i form av seriefotboll, på kvällarna. De värnpliktiga kopplar inte heller helt bort sina civila intressen när de kommer in i militärtjänstgöringen. De har dessa intressen med sig och dem vill de också bevaka. Vidare vill de komma hem någon kväll om avstånden tillåter och det är väl helt naturligt. Vi har maximum fem kvällar att räkna med — på sommaren inte mer än fyra, ty då reser de värnpliktiga hem redan på fredag kväll. Sedan vill jag tillägga att det är en mycket hög procent av de värnpliktiga som genomgår befälsutbildning. Dessa har dessutom ett antal uppgifter som de oftast måste lösa på kvällarna eller annan fritid. När man därför säger att det inte finns några svårigheter att ordna korum på fritid, är det sant så långt att det inte är någon svårighet när det gäller de tekniska arrangemangen att ordna lokal eller plats och få dit fältprästen. Men för de värnpliktiga som vill delta i korum på fritid kan det bjuda på avsevärda svårigheter att få tid för detta. Jag skall inte här gå in på frågan om värdet av korum, men jag kan inte underlåta att säga att jag har den erfarenheten, att de värnpliktiga verkligen behöver litet andlig lyftning då och då som kontrast mot det militära utbildningsarbetet. När de värnpliktiga kommer in och får klart för sig utbildningens mål och medel och inte alltid finner det så upplyftande, kan detta för många av dem åstadkomma både stora och besvärliga samvetsoch intressekonflikter. Jag tror att ett del tagande i korum är av värde och uppskattas av många, vilket också är min erfarenhet. När det sägs att det inte är några svårigheter att anordna korum på fritid, så vill jag alltså påstå att denna uppfattning är felaktig. Vad utskottet skriver innebär att man över huvud taget inte vill ge de värnpliktiga som så Önskar tillfälle att bevista korum. Det talas ju jämt och ständigt om att det skall vara medinflytande för de anställda i företagen och att det skall vara medinflytande och medbestämmanderätt för skolelever på alla nivåer. Jag tycker nog, att vi borde kunna visa det förtroendet för de värnpliktiga att, om de gör framställning om att få ordna korum på tjänstetid, tillmötesgå denna önskan. Jag tycker att detta önskemål och detta krav är billigt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen I.

Herr talman! Det brukar vara van: ligt att man vid denna tidpunkt säger att timmen är sen och att man ämnar ta hänsyn därtill. Jag anser inte att man skall behöva göra det, ty de frågor som behandlas vid den sena timmen är lika viktiga som de vilka kommer först på föredragningslistan. Med tanke på att vi nu fått så många yngre ledamöter i kammaren, som kan komma med nya friska synpunkter på dessa motioner, vilka är de enda som behandlar ungdomens situation, kan det tänkas att det nu kan bli en ganska lång debatt. Ungdomens fostran är en stor och angelägen uppgift. Ungdomen är vår stora rikedom i hem och samhälle. I våra barn skall vi leva vidare när vi en gång är borta, och för samhället är ungdomen den stora tillgången för framtiden. Därför må vi göra allt vad vi kan för att ge ungdomarna den bästa positiva hjälp vi kan ge för deras utveckling och för deras framtid. Jag vill klart säga ifrån, att den överväldigande majoriteten av svensk ungdom är skötsam och bra. Endast en liten del har svårt att anpassa sig till samhället. Det är inget nytt att vissa inte kan anpassa sig — sådana har funnits i alla tider. Vad som är allvarligt är att denna minoritet börjar bli större; det är den ökade ungdomsbrottsligheten och den ökade missanpassningen som ger oss anledning att hysa oro. Herr talman! I generationernas långa kedja är det främst tre länkar som mer än andra påverkar varje individ. Den första är den länk som binder oss till det förflutna, som binder oss till våra föräldrar. Den andra länken är den vi själva smider. Den tredje är bindningen till kommande generationer. Styrkan i de två första är för det mesta stor. Vi respekterar de äldre och deras verk. Utan deras insats hade vi inte varit där vi är i dag och inte ägt det välstånd vi har. Vi känner också ofta en viss gemenskap med våra jämnåriga. Kontakten med den nya generationen, den tredje länken, är emellertid ofta bristfällig trots att den är så viktig. Det vore allvarligt, om den generation som i dag bär ansvaret för samhällets utformning skulle förlora kontakten med den generation som kommer. Det vore fel att förneka att det förekommer generationsmotsättningar, men det är de motsättningar som är onödiga och farliga vi måste försöka att överbrygga. Den viktiga dialogen mellan generationerna får emellertid inte bli en tuff debatt som liknar ett skådespel, utan den måste främst vara ett uppriktigt samtal som undanröjer missförstånd. Dialogen måste ha till syfte att skapa ett samhälle som ungdomen trivs med och är tacksam över. Det finns också motsättningar i vårt samhälle som inte är generationsmotsättningar utan snarare är att betrakta som ideologiska motsättningar och som verkligen är påfrestande för vår demokrati. Det är ofta svårt att skilja dessa åt, och det medför problem också för vår ungdom. Vissa generationsmotsättningar är ganska naturliga. De uppstår då de unga bryter upp från hemmet, då de förbereder sig för att gå ut i livet som helt fria individer. Det tillhör deras mognadsprocess. De avvikelser som kännetecknar denna process skall vi låta ungdomen ha. Det är en stor och viktig uppgift för samhället att överbrygga de farliga generationsmotsättningarna. Tidigare hade samhället hjälp med detta från hemmet, skolan och kyrkan. Tvivelaktiga krafter har emellertid medverkat till att dessas roll kraftigt reducerats. Samhället befinner sig i dag i den situationen, att det också måste ta ett större ansvar för det uppväxande släktets fostran. Det som berövats vår ungdom måste samhället ge den tillbaka. Man kan ställa sig frågan: Varför kommer så många ungdomar på glid? Det procenttal som anges i motionen 997 i andra kammaren måste anses som oroväckande. De undersökningar som finns refererade i motionen räknar ändå inte med de ungdomar som är under 15 år. Om man räknade med dem, skulle procenttalet förmodligen bli ännu högre. Det finns dessutom ett stort antal ungdomar som är i farozonen och som lätt kan ryckas med. Brottsfrekvensen kan komma att öka mycket snabbt. Vi måste undersöka vilka orsaker det är som gör att ungdomen kommer på glid för att vi skall kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga. När de unga råkat hamna bland de avsigkomna, skymtar vissa andra problem, främst svårigheten att kunna erbjuda dessa ungdomar en vård som svarar mot deras individuella behov. De som kommit på glid blir naturligtvis olika brottsligt belastade. Man har ibland en känsla av att de sämre elementen i ungdomsvårdsklientelet påverkar de mindre avancerade i negativ riktning. Det synes därför ytterst angeläget att åstadkomma en större differentiering av klientelet. Så några ord om den förebyggande ungdomsvården. Det finns ett talesätt som lyder: Det är barmhärtigt att bygga ett sjukhus vid bergets fot, med det är barmhärtigare att bygga ett stängsel vid bergets krön. Med detta menar jag att vi måste förhindra att ungdomen »faller utför berget». Samhället måste gripa in mot narkotika och alkohol på ett kraftfullare sätt än hitintills. Man får också hoppas att de som sysslar med massmedia av olika slag skall känna ett större ansvar än vad vissa av dem gör i dag. Samhällets åtgärder måste många gånger sättas in på ett mycket tidigt stadium under barnens uppväxt. Det kan ibland vara nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att hjälpa ett barn som råkat födas i olämplig miljö. Sam hället måste också medverka till att ge de unga positiva levnadsregler. Ansvar och respekt för den mänskliga samlevnadens spelregler ger oss en livsbejakande ungdom, som inte tar onödiga risker men upplever tillvaron som ett fascinerande äventyr inom gränserna för de lagar som ger både innehåll och trygghet åt livet. Herr talman!

Då vi från vårt parti varit ensamma om att begära en sådan framställning och de andra partierna inte velat stödja tanken har vi emellertid nöjt oss med ett särskilt yttrande.
Herr talman! I motionen II: 997, som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 8, begärs en utredning i syfte att söka finna vägar för en förebyggande ungdomsvård. Till utlåtandet har fogats två särskilda yttranden. Vi som har avgivit det förra anser att de frågor beträffande missanpassade ungdomar som motionärerna tar upp är ytterst angelägna såväl för den enskilde som för samhället. Vi har emellertid inte kunnat biträda motionärernas utredningsyrkande eftersom utredningar redan pågår som berör de spörsmål som behandlas i motionen.

I utskottsutlåtandet beaktas ej heller motionens närgångna fråga efter de vägar som skulle kunna leda till en effektivt förebyggande ungdomsvård. Vi som avgivit det särskilda yttrandet 1 har ansett det angeläget att dessa frågor redovisas i utlåtandet.

Herr talman! Motiven för forskning och ökat vetande när det gäller ungdomens situation är väl kända, och jag skall inte gå närmare in på dem. Jag vill endast säga att jag tror det är väsentligt att vi lär oss att mer än som nu är fallet lyssna på ungdomen och försöka utröna vad den vill. Alltför ofta bestämmer vi oss i förväg för vad vi anser att ungdomen skall tycka; det medför endast att konfliktsituationer uppstår. Jag skulle nu vilja i stället inskränka mig till att något kommentera händelseförloppet vid den här motionsframstöten. Det är ett exempel på en motions kamp genom <riksdagsåren fram till en situation där frågan är mycket nära sin lösning. Såsom mycket riktigt påpekas i utskottsutlåtandet har denna motion, II: 1004, väckts i ungefär liknande utformning sedan 1964. De första fyra åren hänvisade utskottsmajoriteten till att 1962 års ungdomsutredning skulle klara av dessa frågor. Vi motionärer och reservanter sade varje år att vi inte trodde på det, därför att frågan inte omfattades av direktiven för utredningen. När detta äntligen var klarlagt och utskottismajoriteten — jag vill inte säga den tröga utskottsmajoriteten — år 1968 måste medge att 1962 års ungdomsutredning inte hade till uppgift att ta upp denna fråga och inte heller tagit upp den, räknade man i stället upp en lång rad projekt som kunde vara närbesläktade med dem som åsyftats i motionen. Därmed fick man ock så sagt i utskottsutlåtandet år 1968 att motionärernas önskemål egentligen vore alldeles onödiga eftersom de redan tillgodosetts; det var så mycket som påginge i den vägen. Nu skulle jag vilja säga att det väl känns litet snopet för utskottsmajoriteten att herr statsrådet — trots utskottets argumentering i fjol — i årets statsverksproposition behagat meddela att han ändå avser att tillsätta en sådan utredning som motionärerna Önskat i fem år. Då är alltså önskemålen på väg att bli tillgodosedda. Jag skulle vilja säga att eftersom vi i dag inte vet någonting om direktiven för den tänkta utredningen och inte heller vet, om det blir en parlamentarisk utredning eller inte, kvarstår vårt önskemål att utredningen verkligen får parlamentariskt inslag. Man kunde kanske tänka sig att även utskottsmajoriteten och riksdagen i dag går emot önskemålet om parlamentariskt inslag går det som det nu gjort med frågan i övrigt — att regeringen ändå ger utredningen parlamentariskt inslag. Men i så fall skulle ju riksdagen få ett bättre utgångsläge och en bättre position om den i dag följer reservationen, som föreslår detta parlamentariska inslag. Jag kommer, herr talman, att yrka bifall till reservationen av herr Svanström m.fl.

Herr talman! Bara ett litet tillrättaläggande. Herr Göransson sade att statsrådet liksom alla andra nu hade uppfattat behovet av dessa utredningar. Jag vill rätta till det och säga att statsrådet har, inte i likhet med herr Göransson och andra utan i likhet med motionärerna, nu uppfattat att detta behov föreligger och därför föreslagit utredningen.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag har läst motionen II:997 mycket noggrant. Socialutredningens direktiv torde inte ha varit motionärerna obekanta när motionen skrevs. Av texten i motionen, som är undertecknad av flera centerpartister med lång tid här i kammaren, bibringas man uppfattningen att inga som helst åtgärder vidtagits mot ungdomsbrottsligheten. Motionärerna gör vissa bestämda konstateranden om orsakerna till vad man kallar »dagens situation». Påverkan mot brottslighet anser man vara en av de viktigaste. När man kommer in på våra massmedia skriver man: »De ledande skikten i samhället övar inflytande —— — — över våra verkliga massmedia. Och det som serveras svenska folket via dessa media måste ju ha sanktion hos uppdragsgivarna. Det serveras ett rikhaltigt våldsmaterial som ger impulser till brottsliga beteenden.» Bestialiska våldsbrott, narkotikamissbruk och löslighet nämns också. Vidare säger man: »Allt detta tycks ske med samhällsledningens goda minne.» Enligt motionärerna arbetar samhällsledningen inte mot utan för våldsmentalitet. Jag finner detta vara en oanständig argumentering. Man måste protestera mot det sätt ni använder er av och som drar ner debatten i en så viktig fråga som försöken och arbetet med att komma till rätta med olika ungdomsproblem utgör. Ni tycks i främsta rummet ha varit ute för att använda ungdomsproblemen som slagträ för att komma åt, som ni säger, samhällsledningen. Med era beskrivningar tillförs inte frågan om ungdomsproblemens lösning någonting positivt. Jag beklagar också att den ungdomsverksamhet som bedrivs av kyrkliga och frikyrkliga organisationer blandas in i ett sådant här sammanhang. Ytterligare en fråga som berör motionen. Ni skriver att bakom brottslighet och andra avarter ligger ärftliga faktorer. Var har ni hämtat detta?

Herr talman! Man borde kanske ha läst upp hela motionen här för att få en helhetsbild. När det gäller massmedia kan jag bara hänvisa till den debatt som förts de senaste åren och där även statsråden har sagt sitt ord. Sedan skall jag be att få upplysa om att jag har arbetat i frikyrklig ungdomsverksamhet i 25 år. Jag har varje vecka kontinuerligt mött 100—200 ungdomar, jag har sett dem växa upp, och jag har all rätt att blanda in ungdomsverksamheten, ty jag anser att jag har en ganska klar insikt i hur detta arbete utföres. Att det finns en skrämmande och farlig utveckling är alla ansvarskännande människor medvetna om. Statsmakterna samlade ju representanter för ungdomsorganisationerna härförleden för att be dem om hjälp i de svåra för hållanden som har uppstått i vårt samhälle. Jag skall inte här ta upp någon debatt om ärftlighet och vad den kan få för följder. Annars skulle jag i det sammanhanget kunna åberopa namn på personer som har uttalat sig, men jag skall inte göra det nu. riktning av en kontinuerlig forskning angående ungdomens situation i samhället.

Herr talman! Herr Skoglund har frågat om jag är villig att till prövning ta upp frågan om skyldighet för privatflygare att före flygning avlämna antingen färdplan eller s.k. färdmeddelande. Enligt gällande bestämmelser är skyldigheten att inlämna färdplan beroende av var och under vilka förhållanden flygningen skall äga rum. För att förhindra kollision mellan luftfartyg föreligger sådan skyldighet vid flygning i kontrollerat luftrum och vid flygning under mörker eller i dåligt väder även inom vissa andra områden där linjefart förekommer. För att underlätta eventuella undersökningar och räddningsaktioner skall vidare färdplan inlämnas för all flygning inom fjällområdet väster och norr om linjen Pajala—Bydalen—Älvdalen— Långflon. Undantag görs endast för 1okala flygningar inom 30 km från flygplats med trafikledning eller från ordinarie flygbas. Vid flygning inom Övriga delar av Sverige avgör normalt befälhavaren själv om han skall lämna färdplan eller inte. I och med att färdplan lämnats är befälhavaren skyldig att meddela trafikledningen varje väsentlig ändring av färdplanen och lämna landningsrapport snarast efter landning. Särskilt för de många mindre flygplan som alltjämt saknar radioutrustning torde kravet att meddela ändring av ursprunglig färdplan vara svårt att uppfylla i praktiken. Luftfartsverket har sin uppmärksamhet riktad på de problem som herr Skoglund här tar upp. Jag kan bl a. nämna att en översyn inom verket pågår av nuvarande gränsdragning för det fjällområde jag nyss nämnde. Dessutom övervägs hur man på lämpligaste sätt skall kunna verka för att flygförare i största möjliga omfattning lämnar färdplan för sträckflygning samt att vid 1okal flygning, d.v.s. sådan flygning där landningen sker på startplatsen, upplysa åtminstone någon på marken om ungefärlig sträckning i tid och rum av den avsedda flygningen. Jag finner det för min del angeläget att olika åtgärder prövas för att skapa ändamålsenliga former för flygförare att lämna informationer om flygning i syfte att underlätta och effektivisera eventuella spaningsoch räddningsinsatser.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för det svar han här lämnat på min fråga, vilken är betingad av den olycka, som inträffade i Dorotea för något mer än en månad sedan och där tre människoliv gick till spillo. Om det vid nämnda tillfälle hade förelegat skyldighet för flygföraren att före avfärden lämna färdplan eller färdmeddelande — det senare är en mycket enklare procedur — skulle larm under efter olyckan. Nu dröjde det tolv timmar innan larmet gick och spaningsarbetet påbörjades. Bland privatflygarna är man säkerligen litet kritisk mot en bestämmelse, som ålägger dem att före starten lämna färdplan eller färdmeddelande.

Med ett sådant förfarande skulle larm kunna gå och spaning komma i gång inom en halv timme eller 45 minuter. Med den mycket starka expansion som försiggår på privatflygets område tror jag det blir nödvändigt att gå in för endera av dessa åtgärder, och då förmodar jag att metoden med färdmeddelande blir den enklaste. Jag konstaterar med tillfredsställelse vad som står i svaret, att man kommer att följa denna fråga i luftfartsverket, och då hoppas jag att man där också kommer att diskutera möjligheten att gå litet längre än vad statsrådet här antydde i slutet av sitt svar, d.v.s. de flygare som avser att återvända till startplatsen. Bestämmelsen bör nämligen gälla även sådana flygare, som från startplatsen beger sig till en annan plats för att landa där. Samhället åsamkas ju stora kostnader under sådana här förhållanden. Jag vet inte vad spaningsuppbådet i det fall jag nämnde — spaningen pågick i mer än en vecka — kostade samhället i utlägg. Man skulle alltså kunna spara åtskilligt — och även besparingssynpunkter bör ju anläggas på frågan. Men väsentligast är naturligtvis det mänskliga i sammanhanget: att man snabbare kan komma i gång med spaningsarbetet och få bättre förutsättningar att rädda människoliv. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig varför den arbetsgrupp för överläggningar om den kommunala demokratin i vilken jag är ordförande sammanträtt så sällan under senare år och han undrar om man kan hoppas på större aktivitet i framtiden. Arbetsgruppen tillsattes år 1962 i anslutning till beslutet om riktlinjer för en ny kommunindelning för att överlägga med departementschefen om frågor rörande den kommunala demokratin. Den består av företrädare för Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet och departementet. Gruppen är alltså inte en utredning med bestämt uppdrag utan ett forum för samråd där initiativ för att stärka den kommunala demokratin kunnat tagas. Några intitiativ, låt vara av förhållandevis begränsad betydelse, har också tagits i gruppen och lett till utredningsuppdrag vilka föranlett eller väntas föranleda lagstiftning. I övrigt har gruppen använts för samråd med företrädare för kommunerna i frågor av betydelse för den kommunala demokratin som behandlats inom departementet. Under de senaste åren har emellertid många frågor av grundläggande betydelse för den kommunala demokratin varit föremål för utredning. Jag syftar på bl.a. de frågor som utretts eiler utreds av länsdemokratiutredningen och kommunalrättskommittén. På grundval av grundlagberedningens arbete har beslut fattats om en partiell författningsreform som bl a. innefattar ett ställningstagande för den gemensamma valdagen. Det utredningsarbete som pågått har naturligtvis begränsat utrymmet för initiativ från gruppens sida. Tiden synes nu mogen att mot bakgrunden av beslutet om den gemensamma valdagen och de utredningar som avslutats eller är nära att slutföras ta upp frågan om åtgärder för att stärka den kommunala demokratin. Därvid bör resultatet av den omfattande forskning som för närvarande pågår på området beaktas. Riksdagen har också uttalat önskemål om att i anslutning till författningsbeslutet föreberedelser skall vidtas för en övergripande Översyn av den kommunala demokratins problem. Som jag redan meddelat vid ett sammanträde med arbetsgruppen Öövervägs med anledning härav för närvarande inom departementet former och riktlinjer för ett utredningsarbete. Jag kommer inom kort att redovisa resultatet av dessa överväganden.

Herr talman! Alla de som är på ett eller annat sätt kommunalpolitiskt verk samma torde vara medvetna om att den kommunala demokratin i Sverige fungerar långtifrån tillfredsställande. På senare tid har två allvarliga hot om en ytterligare försämring uppkommit. För det första syftar jag på den fortskridande kommunreformen, som innebär dels längre avstånd mellan förtroendemän och väljare, dels färre kommunala förtroendemän. Före år 1950 fanns cirka 200 000 kommunala förtroendemän, men efter år 1975 beräknas det komma att finnas endast cirka 50 000 — d.v.s. blott en fjärdedel av antalet före 1950 — om de nuvarande planerna fullföljs. Även om denna utveckling medför vissa fördelar är den naturligtvis också ett hot mot den kommunala demokratin. För det andra syftar jag på den gemensamma valdagen, som från den kommunala demokratins synpunkt måste betraktas som uteslutande negativ. Den uppfattningen uttrycktes ju också när riksdagen förra året behandlade den partiella författningsreformen. Det yppades då mycket stor oro för den kommunala demokratin och det uttalades önskemål om en utredning för att på andra sätt stärka den kommunala demokratin. Utredningsarbetet på området är splittrat, såsom också påpekades, på kommunalrättskommittén, länsdemokratiutredningen och den arbetsgrupp som jag nu frågat om och som varit i verksamhet sedan år 1962. Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den har bl.a. som direkt bakgrund att jag i riksdagsberättelsen för förra året fann att arbetsgruppen inte redovisat någon som helst verksamhet under den tid riksdagsberättelsen omfattade. Nu vet jag att den har haft ett sammanträde i höstas, men det är ändå rätt anmärkningsvärt att denna arbetsgrupp, som omgavs med rätt stora förväntningar när den tillsattes i samband med 1961 års kommunreform, på ett och ett halvt år inte haft behov av att ha ett enda samnanträde. Statsrådet nämner också att arbetsgruppen varit under omorganisation. Det vore intressant att få veta vad denna omorganisation har inneburit och vad den har lett till. Såvitt jag kunnat finna av denna arbetsgrupps verksamhet har den över huvud taget rätt litet sysslat med förslag om att stärka den kommunala demokratin, vilket var avsikten när den tillsattes. Sammanfattningsvis kan man nog säga att de som varit inbjudna av regeringen att delta i detta samarbete har känt en viss besvikelse. I konstitutionsutskottets utlåtande i frågan från förra året ser jag att riksdagen då föreslog snabba åtgärder och en arbetsgrupp med representanter för de politiska partierna. Jag kanske får fråga kommunikationsministern — ty jag har inte sett mycken aktivitet från den arbetsgruppen heller — vad den har uträttat.

Herr talman! Det skulle kunna finnas rätt mycket att invända mot det sätt på vilket herr Romanus avfärdade kommunindelningsreformen som ett hot mot den kommunala demokratin. Vi kommer säkerligen att framöver få bättre möjligheter än under rubriken enkel fråga att diskutera dessa ting, men jag vill ändå påpeka att kommunindelningsreformen delvis har motiverats av behovet av att kunna stärka den kommunala självstyrelsen och skapa meningsfulla arbetsuppgifter för kommunerna. Det är klart att den kommunala demokratin i sin tur i betydande grad lever i kraft av de arbetsuppgifter som kommunerna kommer att få handlägga. Verksamheten inom den arbetsgrupp som herr Romanus i första hand frågar efter har — som jag antydde i mitt svar — naturligtvis begränsats av det utredningsarbete som har pågått i många olika utredningar på det kommunala fältet.

Herr Romanus frågar nu vad det har blivit av den arbetsgrupp som riksdagen förordade vid sitt beslut i fjol.

Riksdagen anförde även att ett utredningsinitiativ möjligen kunde vara litet tidigt väckt, eftersom det skulle kunna komplicera pågående utredningar. Man menade att en arbetsgrupp borde tillsättas för att förbereda ett mera långtsyftande utredningsarbete. Det är ett förberedelsearbete härför som nu pågår inom departementet och som jag har redovisat för i mitt svar, då jag har sagt att vi inom den allra närmaste tiden kommer att ge besked om hur vi inom regeringen menar att man bör handlägga dessa frågor.
Herr talman! Av tidsskäl gick jag inte in på någon närmare analys av kommunindelningsreformen. Jag sade att den i vissa avseenden är positiv men att den, när det gäller avståndet mellan förtroendemän och väljare och när det gäller antalet förtroendemän, utgör ett hot mot den kommunala demokratin. Den synpunkten kan man finna att så gott som alla kommunalt verksamma delar, även om andra skäl kan finnas som talar för reformen.

Den besvikelsen kanske är ännu större på andra håll; det socialdemokratiska ungdomsförbundets ordförande säger beträffande denna arbetsgrupp att den torde uppvisa rekord i inaktivitet i svenskt utredningsväsende. Ledamöterna kanske inte ställer sig bakom den beskrivningen, men det är onekligen ett markant uttalande. Beträffande den nya arbetsgruppen, som jag frågade om, sade kommunikationsministern att man överväger i departementet hur man skall göra med dessa utredningar o.s. v. Jag tolkar det uttalandet så att den nya arbetsgruppen, som riksdagen beställde för snart ett år sedan, ännu inte är tillsatt. Den skulle ju ha till uppgift att lägga upp och diskutera formerna för utredningsarbetet. Kommunikationsministern kanske vill förklara varför det skall behöva ta så lång tid att tillsätta den arbetsgruppen — om den nu inte är tillsatt.
Herr talman! Jag har också läst det uttalande om denna arbetsgrupp som gjorts i en skrift utgiven av SSU. Däri gjordes tyvärr samma misstag som herr Romanus har gjort i dag: man har trott att arbetsgruppen var en utredning. Det är ingen utredning utan en grupp för samråd. Herr Romanus läste ju själv upp vad som sagts om den förmenta utredningen. I den mån det finns besvikelse bland arbetsgruppens ledamöter över att arbetsgruppen inte har tagit fler initiativ beror detta i så fall på att de initiativ som bland andra herr Romanus nu tänkte sig att arbetsgruppen skulle ha tagit redan är föremål för utredning. Därför har, som jag tidigare sade, arbetsgruppens möjligheter varit begränsade. Vi har naturligtvis velat avvakta resultaten av utredningsarbetet. Det förhåller sig ju så — vilket man upplever så småningom i det parlamentariska livet — att man inte alltid når snabbast möjliga effekt bara för att man tillsätter största möjliga antal utredningar; det gäller att sovra även på det området och få fram resultat av de utredningar som arbetar om man inte skall komplicera det hela. Herr Romanus påstående att vi skulle ha sölat med att tillsätta den arbetsgrupp som riksdagen talade om i fjol vill jag bemöta genom att läsa upp vad utskottet då skrev: »Utskottet kan emellertid inte föreslå att en övergripande utredning av den kommunala demokratins problem tillsätts omedelbart. En sådan åtgärd skulle ytterligare komplicera utredningsläget. Förberedelserna för ett större initiativ måste också ägnas betydande omsorg. Det är emellertid angeläget att dessa förberedelser igångsätts och att därvid även den gemensamma valdagens problematik särskilt uppmärksammas. Utskottet vill därför föreslå att en arbetsgrupp med företrädare för de stora politiska partierna och för de kommunala förbunden tillsätts i anslutning till riksdagens beslut om den partiella författningsreformen ER Det är alltså i så nära anslutning härtill som möjligt som vi kommer att tillsätta denna grupp när vi inom en ganska nära framtid redovisar hur vi vill tackla dessa frågor.
Herr talman! Det är sannerligen inte antalet utredningar på detta område som jag anmärkt på, utan vad jag frågade efter var anledningen till att den aktuella arbetsgruppen haft sådan ringa aktivitet. Ingenting av vad jag har sagt har kunnat ge intryck av att jag betraktar den som en vanlig utredning, men även en arbetsgrupp för samråd måste ju visa någon aktivitet, om den skall ha en funktion. Om arbetsgruppen inte sammanträder på ett och ett halvt år, under vilken tid stora och allvarliga saker för den kommunala demokratin inträffar, kan man, såsom jag har gjort, ställa frågan varför aktiviteten är så ringa. Jag kan inte uttala mig för ledamöterna i arbetsgruppen, men denna företräder ju de kommunala förtroendemännen i hela landet och jag tror att man bland dessa hyser en ganska betydande oro Över att ännu inga åtgärder vidtagits för att stärka den kommunala demokratin. Statsrådets uttalande att tiden nu synes mogen härför, mot bakgrunden av det beslut som fattades förra året, är något sorgligt. Tiden är nu övermogen och arbetet borde ha varit i gång för länge sedan. Jag har läst i konstitutionsutskottets betänkande från föregående år det som statsrådet citerade, och jag kan fortfarande inte förstå varför den arbetsgrupp som skulle diskutera utredningsarbetets uppläggning inte är tillsatt. Det kan väl inte vara svårt att inbjuda partierna att tillsätta en arbetsgrupp. Det gällde ju inte en övergripande utredning utan en arbetsgrupp där partierna skulle få vara med om att lägga upp detta för vår demokrati så vitala arbete.
Herr talman! Jag vill bara ytterligare en gång uttala, att vi i vår bedömning helt anslutit oss till de önskemål som i fjol framställdes av konstitutionsutskottet och sedan av riksdagen.

Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat mig om jag kan ange den huvudsakliga orsaken till att tågtiderna är så illa synkroniserade. Att det inte alltid är möjligt att utan vissa väntetider åstadkomma anslutningar mellan olika tåg är fullt klart. En tidtabell kan inte i alla avseenden passa varje reseönskemål. De reseriktningar som har det största resandeantalet måste som regel få företräde. Enligt min mening har dock SJ i samband med omläggningen av tidtabellen den 12 maj förra året i övervägande antalet fall lyckats uppnå en bättre synkronisering än tidigare.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga om möjligheterna till förbättringar av tågtidernas synkronisering. Jag kan hålla med om att det inte är möjligt att åstadkomma en fulländad synkronisering. Det är ju självfallet. Jag tycker emellertid att på stambanorna med de långa ressträckor som där förekommer skulle kunna åstadkommas en bättre synkronisering. När man skall resa ett tjugotal eller trettiotal mil skall man inte behöva byta tåg därför att ett anslutande tåg inte stannar vid vissa mellanstationer eller på grund av att ett tåg som också ansluter till den aktuella resvägen avgår för tidigt. Jag kan nämna följande exempel. Om man reser från Borås kl. 8.44 för att resa till Malmö, måste man byta tåg i Alvesta, där tåget Stockholm-—Malmö gör uppehåll. Borås-tåget till Alvesta anlän der emellertid 10 minuter efter det att tåget till Malmö avgått. Här föreligger följaktligen ingen som helst synkronisering.

Det är väl självfallet en felaktig synkronisering. Jag nämnde dessa exempel som bevis på att det inte klaffar. Jag är övertygad om att det kunde lösas på ett bättre sätt. Nu har statsrådet i sitt svar förutskickat att man i den nya tidtabell som kommer ut den 12 maj skall försöka åstadkomma förbättringar. Det är nödvändigt för att man över huvud taget skall kunna på ett ändamålsenligt sätt använda tågen i fortsättningen.

Herr talman! Detta är inga enskilda företeelser. Jag anförde ett enda exempel av de många som kan anföras. Det är ganska anmärkningsvärt att expresståg skall komma tio minuter efter det ett annat expresståg gått från bytesstationen. Detta exempel är ingen enskild företeelse. Man får faktiskt en kättersk tanke — i varje fall när det gäller vissa tågtidsättningar — att tiderna sätts så att de inte alls passar allmänheten för att man därmed skall kunna redovisa ett dåligt trafikunderlag. Det är kanske ett led i den allmänna nedläggningen av de mindre järnvägarna. Kanske en kättersk tanke, herr statsråd, men jag kan inte undertrycka en sådan. Det vore dock beklagligt om tanken är riktig.

Herr talman! Varför man lagt avgångstiderna så kan jag inte svara på. Jag kan bara säga att tiderna i många avseenden är så lagda att allmänheten i vissa fall inte kan använda tåg. Jag skall anföra ett exempel till. Från Borås till Varberg är den senaste tåglägenheten kl. 17.23 varje dag. Vi vet att Varberg är boråsarnas sommaroch fritidsstad. Många människor har på grund av arbetstid inga möjligheter att använda tåget mot Varberg. är detta inte en felaktig tidsättning när man inte kan använda tåget på grund av den tidiga avgången?

Herr talman! Herr Boo har frågat mig när förslag kommer att läggas fram om ändrade regler för bestämmandet av antalet landstingsmän, landstingskommuns indelning i valkretsar och valsystem för kommunalvalen. De spörsmål som herr Boo tar upp utreds för närvarande av kommunalvalskommittén. Kommittén räknar med att avsluta sitt arbete under år 1969.
Ordet lämnades på begäran till Chefen för kommunikationsdeparte

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret.

Detta är att beklaga. Det borde väl vara följdriktigt att i anslutning till författningsreformen också dessa frågor hade prövats i så god tid att vi kunnat få nya bestämmelser tidsmässigt anpassade till den nya författningens ikraftträdande. De nuvarande principerna för indelningen av länen i landstingsvalkretsar är icke fullt tillfredsställande. Det är ingen ovanlig företeelse att majoriteten i förväg kan bedöma — och bedömer — vad som är den mandatmässigt lämpligaste valkretsindelningen, något som jag anser vara mindre tillfredsställande. Jag beklagar således, herr talman, att vi inte kunnat få frågan om nya bestämmelser i de spörsmål som jag här aktualiserat till beslut i sådan tid att den nya ordningen kan tillämpas vid 1970 års val.
Herr talman! Jag kan instämma med herr Boo i att det hade varit önskvärt att utredningen blivit färdig i så god tid att vi kunnat få ett beslut före 1970 års val. Kommunalvalskommittén, som leds av landshövding Lindell och består av representanter från de olika politiska partierna, har emellertid enhälligt förklarat att den inte hinner få fram ett så väl underbyggt förslag, som den önskar att ett förslag i den här frågan skall vara, ifall dess arbete måste forceras i syfte att nya bestämmelser skall kunna tillämpas vid 1970 års val. Regeringen har ansett att det är större olägenheter med att forcera fram ett beslut på grundval av ett dåligt underbyggt utredningsförslag än att vi vid 1970 års val använder ett valsystem för riksvalet och ett annat valsystem för kommunalvalet. I den här frågan bör vi därför avvakta ett så gott förslag som möjligt. Framför allt kan man säga att utredningsuppdraget inte innebär att utredningen till varje pris skall framlägga ett förslag som ger oss kongruenta valsystem. Utredningen har fått uppdraget att pröva huruvida och i så fall i vilken form ett kommunalt valsystem skulle kunna anpassas till riksvalssystemet.

Herr talman! Herr Thylén har frågat mig om jag anser att beviljandet av statsbidrag till hamnar sker på ett sätt som står i överensstämmelse med det av statsmakterna år 1963 fattade beslutet angående riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken. Av frågans formulering sluter jag mig till att herr Thylén avser statsbidragsgivningen till handelshamnar. I enlighet med beslut av riksdagen år 1957 är den statliga hamnpolitiken inriktad så, att den företagsekonomiska lönsamheten normalt bör ligga till grund för hamninvesteringarna. Statsbidrag bör endast utgå i de fall, då denna princip av speciella skäl inte anses böra upprätthållas, närmast då för projekt motiverade av lokaliseringsoch beredskapsskäl. 1963 års riktlinjer för den statliga trafikpolitiken innebär ingen ändring av 1957 års beslut om hamnpolitiken.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, och jag beklagar livligt att riksdagsordningen säger att jag inte får precisera min fråga och närmare ange den hamn som jag ville plocka fram såsom ett exempel. Det är just Ystads hamn och det statsbidrag på 2 640 000 kronor som beviljats för utbyggande av färjeterminalen för bl.a. polentrafiken, som föranlett mig att ställa denna fråga. Dessa medel har beviljats av arbetsmarknadsstyrelsen trots att sjöfartsstyrelsen under hänvisning till statens trafikpolitiska riktlinjer avstyrkt statsbidraget till projektet. Jag tycker att det är särskilt häpnadsväckande att, när nu sjöfartsstyrelsen så bestämt avstyrkt anslaget, AMS inte har skyldighet att skriftligt motivera sitt beslut, utan AMS beviljar helt enkelt pengarna utan att ta hänsyn till av riksdagen uttalade riktlinjer. Inte ens hamnutredningen har fått yttra sig i detta ärende, och det kan vara nog så uppseendeväckande, eftersom hamnutredningen dock utnyttjats i tid och otid som remissinstans även för mycket små hamnlåneärenden. Frågan torde alltså motivera ett ställningstagande från kommunikationsmi nisterns sida till frågan huruvida inte dessa av staten bestämda trafikpolitiska riktlinjer även bör tillämpas av arbetsmarknadsstyrelsen.
Herr talman! Det är självklart, att man vid statsbidrag via AMS, exempelvis till en hamninvestering, också skall pröva saken mot bakgrunden av behovet av den hamn det är fråga om.

Det gäller fortfarande att statsbidrag utgår endast om lokaliseringspolitiska eller andra särskilda skäl är för handen.
Herr talman! Jag vill inte ta upp en diskussion om statens trafikpolitiska riktlinjer, men jag vill nämna att det andra instrument som finns och som i detta fall rubbas är just hamntaxesättningen. Det finns ju en bestämd taxesättning i hela landet, och jag kan bestämt vidhålla uppfattningen att en höjning av Ystads hamntaxa i detta fall inte skulle menligt inverka så att Ystad skulle komma i ett ogynnsamt läge i konkurrens med andra hamnar.

Herr talman! Herr Hyltander har bett mig redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att informera berörda parter i anledning av planerade driftsinskränkningar vid Ranstad samt att underlätta övergång till annan anställning för den personal som berörs. Frågan om Ranstadsverkets framtid kommer inom kort att underställas riksdagen. I propositionen kommer bl.a. de föreslagna åtgärdernas innebörd från sysselsättningssynpunkt att redovisas. Jag får i detta svar inskränka mig till att redogöra för den information som hittills lämnats berörda parter. Den 3 februari offentliggjordes en departementspromemoria, i vilken föreslås ett treårigt utvecklingsprogram vid Ranstadsverket inom en kostnadsram av 20 milj.kr. och en successiv avveckling av driftsorganisationen. Samma dag höll företagsnämnden vid AB Atomenergi i Ranstad ett extra sammanträde. I samband härmed hölls ett informationsmöte med hela personalen i Ranstad, som fick en redogörelse för promemorians innebörd. Samma dag informerades även länsarbetsnämnden. Den 10 februari var jag närvarande vid ett gemensamt sammanträde med AB Atomenergis tre företagsnämnder. Vid sammanträdet diskuterades bl.a. frågan om Ranstadsverkets framtid. I samband med att departementspromemorian remitterades fick AB Atomenergi i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna — bl.a. från SyS selsättningssynpunkt — för ett utvecklingsarbete inom promemorians kostnadsram. Bolagets undersökningar visade att en personalinskränkning från ca 140 personer till 110 personer behöver genomföras efter sommaren 1969 samt att personalbehovet skulle uppgå till 100—110 personer under resten av den treåriga avvecklingsperioden. Frågan togs upp den 17 februari i Ranstadsverkets samrådskommitté. Efter sammanträdet informerades personalen och även länsarbetsnämnden. En offentlig redovisning av frågan har därefter läm nats i bolagets remissyttrande den 3 mars över departementspromemorian.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Avståndet rent geografiskt mellan Ranstad och Durox är endast någon mil. Tidsmässigt ligger Duroxhändelserna endast några månader och senaste riksdagsdebatt endast en dag tillbaka i tiden, ett faktum som kunde fresta till jämförelser och parallelldiskussioner. Jag skall emellertid avstå härifrån och konstaterar bara att den oro inför framtiden som gör sig märkbar i bygden kring Ranstad är mycket förståelig. Det är helt naturligt att man frågar sig vad som kommer att hända med Ranstad och när. Detta är också bakgrunden till min fråga. Med i bilden fanns även en förhoppning om att dagens frågestund skulle förmedla något besked — givetvis helst positivt — till berörda parter. Det är glädjande att kunna konstatera att de tekniska och ekonomiska kalkylerna för Ranstadsverket har kunnat hållas och att man har intrycket att det är ett välskött företag. Det är en sak som måste väga tungt i den framtida planeringen. Givetvis kvarstår problemet med lönsamhet så länge världsmarknadspriset understiger verkets produktionskostnader per enhet, men här tycks ju både tidsfaktorn och utvecklingen gå i positiv riktning för Ranstads fortbestånd och utbyggnad på sikt. Här kommer även beredskapssynpunkten in i bilden; frågan är bara hur tungt vägande den är. Personalen är tydligen informerad om de nödvändiga personalinskränkningarna under 1969 — från cirka 140 till 110 anställda — men kontakt har synbarligen inte tagits med berörda kommuner, en sak som jag anser vara viktig i sammanhanget. Om jag har tolkat svaret rätt, så har man ännu inte vidtagit några direkta åtgär der för att omplacera eventuellt friställd personal, utöver åtgärden att informera länsarbetsnämnden. Förslaget om en alternativ verksamhet i anknytning till anläggningarna i Ranstad samt den utredning härom som begärts av länsstyrelsen i Skaraborgs län måste enligt min mening beaktas. Detta gäller också de samtidigt framförda naturvårdssynpunkterna, inte minst vid en eventuell driftsavveckling i början av 1970-talet med öppen möjlighet till framtida utbyggnad efter 1980. Det måste till mycket ingående överväganden innan man låter så stora investeringar som här företagits minska avsevärt i värde, eller rent av bli mer eller mindre värdelösa, och även om jag är medveten om svårigheten att svara i dag skulle jag gärna vilja ställa en fråga till statsrådet — ingen annan har ju tillnärmelsevis samma möjligheter att få en reell bakgrund till sitt svar: Tror statsrådet Wickman på Ranstads framtid och utveckling?